Fru talman! Lennart Daléus och jag har samma uppfattning vad det gäller att minska de negativa miljöeffekterna, inte minst från trafiken. Men jag vill kommentera några saker. När det gäller USA har man ju i många delstater höjt hastigheten från 55 miles hour. Det kan vara intressant att känna till. Sedan kan man i och för sig diskutera hur mycket avgasutsläppen minskar om man sänker hastighetsgränsen på de 60 mil motorväg som det talas om. Jag hoppas att vi är överens om att problemet minskar för varje dag. För varje ny katalytiskt avgasrenad bil som tillkommer minskar problemen, delvis därför att utsläppen minskar med 90 % för varje sådan bil. För dessa bilar är utsläppen i stort sett oberoende av vilken hastighet man håller. I dag är ungefär var tredje bil katalytiskt avgasrenad. Dessa bilar står för över 40 % av trafikarbetet. Jag tror att det kan vara litet problematiskt att då utöka antalet vägavsnitt som man skall sänka hastigheten på. Vi skall självfallet minska miljöeffekterna från trafiken, men vi skall göra det med verksamma åtgärder. Den dagen när vi kommer med förslag som kan ge ordentlig effekt kan motståndet dess värre vara för stort, därför att människornas genuina miljöengagemang -- jag tror faktiskt att det finns -- kan ha fått sig en knäck när de har sett avskräckande exempel på åtgärder tidigare. Vi skall självfallet försöka få ned avgasutsläppen. Det är inte detta jag går emot, men det bevisat bästa sättet att få ned dem, förutom att få fler nya bilar och färre äldre bilar, är att få en jämn trafikrytm. Detta får man inte heller glömma bort. Det gäller såväl i städer som på landsbygd.
Fru talman! Jan Sandberg har tyvärr inte rätt när det gäller vad som är effektiva åtgärder och vad som inte är det. Sanningen är den att den enda åtgärd som har en omedelbar, snabb och effektiv verkan är en sänkning av hastigheterna på vägarna. Det är den enda åtgärd som har just denna effekt, oavsett om man når en hundraprocentig åtlydnad av lagstiftning eller inte från de enskilda bilförarna. Detta gäller även när vi talar om de katalytiskt renade bilarna. Märk väl att den svenska bilparken i dag inte till hundra procent består av katalytiskt renade bilar. Men även där har man den effekten. Då är det intressant att vi ju strävar efter att nå åtgärder på varje punkt för att skydda miljön. Detta är alltså en verksam punkt, som snabbt ger effekt. Jag vill också konstatera, även om några delstater i USA möjligen laborerar med hastighetsgränser som liknar de svenska, att de flesta delstaterna i USA har lägre hastigheter. I många europeiska länder strävar man i dag åt det här hållet, att sänka hastigheterna för att skydda miljön. Vi kan möjligen tvista om hur stora mängder vi talar om när det gäller effekterna av sänkningen, men poängen är ju att man från utskottets sida borde ha skickat rätt signal till omvärlden, inte minst till trafiksäkerhetsverket, om vad man anser om miljöns betydelse också i de här sammanhangen.